Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 1 i civilutskottets betänkande Vägen till nära-nollenergibyggnader . Vi socialdemokrater anser att en ökad energieffektivitet i bostadsbeståndet och vid nybyggnation måste vara en högt prioriterad fråga. Den är helt avgörande för att vi ska kunna nå de uppsatta klimatmålen. Bostadssektorn står i dag för en dryg tredjedel av Sveriges energianvändning. För att rejält minska bostadssektorns energianvändning måste både nybyggda och befintliga bostäder bli avsevärt mer energieffektiva. EU har som mål att effektivisera energianvändningen med 20 procent till 2020. Alla nya byggnader ska då vara så kallade nära-nollenergibyggnader. Vi stöder det uppsatta målet och anser att det redan nu är dags att vidta konkreta åtgärder för att det ska kunna uppnås. Vid ett flertal tillfällen har vi hört att regeringen i EU-samarbetet har motarbetat målet och drivit en linje som innebär att det ska vara frivilligt för medlemsländerna. Regeringens allmänna inställning på energiområdet måste ses som bakåtsträvande. Jag vill påminna om att en förutsättning för att framgångsrikt ta sig an den övergripande klimatutmaningen är att energiutmaningen nu kan mötas med handling. När de fossila bränslena fasas ut kommer en ökad konkurrens om energi. För Sverige, som har många elintensiva företag, är det oerhört viktigt att få fart på energieffektiviseringen för att säkra arbetstillfällena i våra viktiga näringsgrenar. Det är nu angeläget att påskynda en omställning inom svenskt näringsliv och svensk byggsektor, som också får stöd genom forskning och utveckling av hus med ingen eller mycket liten energianvändning. Svenska ventilationsföretag och byggföretag ligger långt framme i utvecklandet av ny teknik. Regeringens inställning hämmar emellertid arbetstillfällen och utveckling i dessa företag. Jag kan konstatera att de bedömningar som regeringen och de borgerliga partierna i civilutskottet betraktar som en handlingsplan innebär att de svenska byggreglerna är bra som de är. Inga nya åtgärder föreslås eller aviseras förutom ytterligare utredningar och vagt formulerade främjandeåtgärder. Detta konstaterar också den helt övervägande delen av byggbranschen och påpekar att man redan i dag rekommenderar en högsta energianvändning för icke elvärmda byggnader som ligger 15 kilowattimmar per kvadratmeter och år lägre än de högsta tillåtna nivåerna enligt Boverkets byggregler 2012. Många företag går dessutom längre än så när det gäller ambitionen att begränsa energianvändningen. Avsaknaden av en konkret handlingsplan gör emellertid marknaden splittrad och oförutsägbar och leder därigenom till ökade kostnader för energieffektiva byggnader. Fru talman! Borgerligheten skriver i betänkandet att utskottet sammantaget anser att regeringen i handlingsplanen har gjort en lämplig avvägning när det gäller graden av konkretion avseende den kommande tillämpningen av begreppet nära-nollenergibyggnad. Överväganden och förslag i frågan som förs fram i motionerna ger inte utskottet anledning till något annat ställningstagande. Borgerligheten konstaterar att varken det arbete som ligger till grund för handlingsplanen eller det remissutfall som redovisas i skrivelsen kan anses ge ett tillräckligt underlag för att redan nu fastställa förändrade kravnivåer. De hänvisar till att två expertmyndigheter på området, Boverket och Energimyndigheten, gör olika bedömningar i väsentliga frågor och att det finns en bred spridning från sektorsrepresentanterna i frågan om hur långtgående energikrav som det i dag finns grund för att ställa. Borgerligheten konstaterar i skrivelsen att företrädare för byggsektorn visserligen har fört fram uppfattningen att det är möjligt att nu skärpa kraven, men samtidigt intar fastighetsägarnas företrädare en mer försiktig eller avvisande hållning i frågan. Det som däremot inte framkommer så tydligt i betänkandet är att de allra flesta remissinstanser tycker att regeringen ska föreslå en mer långtgående energieffektivisering i byggnader. Och det är inte vilka som helst som säger det, utan flera tekniska högskolor, Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Energi, Energimyndigheten, flera byggföretag med flera. Vinnova, Energimyndigheten, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Västra Götalandsregionen såväl som ett stort antal branschorganisationer framhåller att höga ambitioner när det gäller energieffektiva byggnader har potential att skapa jobb, export och förbättrad konkurrenskraft för de svenska företagen i sektorn. Det är också positivt för innovationssystemet, medan en alltför konservativ hållning förhindrar dynamik och i värsta fall kan leda till sämre konkurrenskraft. Men detta har man alltså valt att inte lyssna på. Lyssnar inte ni från regeringspartierna med stöd från Sverigedemokraterna på branschen? Varför vill ni inte lyssna? Hur vågar ni låta bli? Tror ni inte på svensk innovationskraft? När jag har lyssnat på branschen inför den här debatten säger de att branschen går före och regeringen kommer långt efter. Tycker ni att vi ska backa in i framtiden? Räcker det att lyssna till en bransch när man talar om att man ska lyssna in branschen, till exempel restaurangbranschen, och att sänka momsen i densamma, fast man inte ens vet om det leder till fler jobb? Här konstateras bara att det leder till detta och att man har goda referenser till det. Fru talman! Som tur är finns det klokare och modigare politiker lokalt i våra kommuner, till exempel i min egen kommun Lidköping, som styrs av S, V och MP. Men det finns också några borgerliga kommuner som jag skulle kunna lyfta fram. Min egen kommun var den första i landet som ställde krav på miljöcertifierade bostäder. Vi planerar nu för att börja bygga den nya Hamnstaden, som den kallas. Det handlar då om hållbar stadsutveckling. Hur ser det ut med planeringen av att nå nära-nollenergibyggnader när det gäller statens fastigheter? Jag har förstått att det är dåligt ställt med det. Man behöver vara ett föredöme om man ska lyfta fram andra krav och ställa krav på andra. Den moderatledda regeringen är verkligen inget föredöme när det gäller att ställa om till ett hållbart samhälle. För att ställa om till ett hållbart samhälle är det tveksamt om eluppvärmning alls ska tillåtas i nybyggda hus, och ett förbud mot direkt fossil uppvärmning bör införas vid nybyggnation. Åtgärder bör också vidtas så att fossil uppvärmning i befintlig bebyggelse fasas ut. På kort och medellång sikt finns den största effektiviseringspotentialen i den befintliga bebyggelsen. Många äldre byggnader har en mycket dålig klimat och energistatus. Det är därför viktigt att alla möjligheter till energieffektiviseringar tas till vara, särskilt i samband med större ombyggnads och upprustningsåtgärder. Tydliga energikrav bör därför ställas även i samband med ombyggnad. En utredning om hur dessa krav ska utformas bör tillsättas med inriktning på att ombyggda hus i genomsnitt i landet inte ska förbruka mer än 90-100 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Flera remissinstanser redovisar synpunkter med innebörden att byggreglerna och kraven på nära-nollenergibyggnader måste definieras med väsentligt större hänsyn tagen också till primärenergiaspekten. Det finns en betydande risk att konsekvenserna av det som betraktas som köpt energi i byggreglerna blir en diskriminering av kollektiva uppvärmningsformer, till exempel fjärrvärme. Vi anser att nära-nollenergibyggnader i princip inte ska behöva någon uppvärmning från en yttre energikälla. I de fall en sådan energitillförsel ändå är nödvändig är det viktigt med lösningar som inte försvårar en fortsatt utbyggnad av fjärrvärme. Vi vill därför att det säkerställs att byggreglerna inte diskriminerar något värmeslag. Avslutningsvis, fru talman, vill jag framhålla att alla statliga insatser på området bör utgå från höga ambitioner när det gäller energieffektiva byggnaders potential att skapa jobb, export och förbättrad konkurrenskraft för de svenska företagen inom sektorn. Det ger ett positivt klimat för innovationerna, det är bra för miljön, det är med största sannolikhet mer lönsamt och energikostnaderna kan också bli lägre för de boende och för konsumenterna.

Fru talman! I civilutskottets betänkande 27 Vägen till nära-nollenergibyggnader behandlas regeringens skrivelse med samma namn samt 13 motionsyrkanden. I betänkandet finns fyra reservationer som står mot varandra, vilket kan tolkas som en splittrad opposition. Med tanke på att en samlad lärarkår och en lika samlad forskning helt dömer ut Jan Björklunds skolpolitik kan man undra hur det i övrigt står till med de grundläggande kunskaperna i regeringen. Särskilt med tanke på att Björklund så ofta tar matematiken som exempel på ett område som behöver förbättras vore det kanske lämpligt om regeringen själv tog en kurs i matte. För nog måste det vara brist på matematikkunnande när regeringen väljer att beteckna 11 miljarder kronor, eller 1 200 miljoner euro, som ett obegränsat belopp? Vi hade en debatt om det tidigare i dag. Då gällde det skadeståndsansvaret för kärnkraft. Även i den skrivelse som vi nu behandlar avslöjas regeringens bristande mattekunnande. Nära noll är enligt regeringen ungefär 100. Visst - det ingår två nollor i talet 100, men det är inte så matte fungerar. Nära noll är snarare mindre än ett. Vi har börjat vänja oss vid att regeringen har svårt med matematik, inte minst när det gäller arbetsmarknadsstatistik. Men, fru talman, det som gör mig mest bedrövad när jag läser regeringens skrivelse är inte bristerna på matteområdet utan att regeringen inte ens klarar av att skilja på primär och sekundär energi. EU-direktivet är tydligt när det gäller att normer för byggande ska utformas utifrån användningen av primärenergi. Eftersom elektricitet per definition aldrig kan vara en primär energikälla blir det mesta i regeringens skrivelse rent nonsens. I Miljöpartiets följdmotion liksom i vår reservation i betänkandet tar vi systematiskt upp ett antal frågor som vi anser att regeringen borde arbeta med för att skapa tydlighet i hur vägen till ett nära-nollenergibyggande skulle kunna se ut. Med lite god vilja kan man tolka regeringens skrivelse så att regeringen anser att det är rimligt att ställa rimliga krav på att rimliga mål ska uppnås inom rimlig tid. Vi i Miljöpartiet menar att den extrema otydlighet som präglar skrivelsen snarare skadar än leder framåt. Fru talman! Jag börjar med det mest självklara där regeringens representanter borde redovisa en ståndpunkt redan här i dag. Vad betyder långsiktiga spelregler för hur energikrav bör utformas? Vi vet att teknik är någonting som hela tiden förändras. Vi vet att nya lösningar ibland tycks komma som överraskningar för de flesta av oss, men i verkligheten har de ofta legat i byrålådan hos något företag och bara väntat på rätt tillfälle för introduktion. Hindret kan till exempel ha varit regler eller skatter. Att regeringen inte vågar ge en tydlig signal om att regelverket måste förändras från att som i dag utgå från mängden köpt energi till att i stället ange byggnadens energiegenskaper som norm är ett stort misstag. Många remissinstanser pekar på detta, och ändå väntar regeringen. Vad är det regeringen väntar på? Väntar den på att vi ska bygga oss fast i ännu en generation dåligt isolerade bostäder uppvärmda med el för att på så vis kunna motivera behovet av en ny generation kärnkraft? Hur inkompetent får en regering vara? Jag medger, fru talman, att det kanske är en väldigt hård formulering, men jag tycker att den är befogad. Erfarenheten är inte särskilt gammal, så regeringen borde känna till den. När vi byggde ut kärnkraften innebar det enorma överflödet på el som initialt blev resultatet att vi byggde en generation eluppvärmda bostäder med mycket usla energiegenskaper. Det var bra ekonomi när energin var nästan gratis. Att många nu väljer en värmepump i kombination med dåliga energiegenskaper är även det god ekonomi för den enskilde, men det är lika felaktigt som förra gången vi byggde oss fast i elvärme med en mycket enklare teknik. El för uppvärmning är ett mycket ansvarslöst slöseri med energikvalitet, så kallad exergi, men det är också rent felaktigt ur ett systemperspektiv och ur ett sårbarhetsperspektiv. Det försvårar också klimatarbetet. Det kommer alltid att inträffa några veckor, kanske inte varje år, när effektbehovet för uppvärmning med el tvingar oss till olika nödlösningar. De nödlösningar som finns heter för tillfället, och förmodligen för många år framåt, fossil energi. El för uppvärmning, även om det sker med smart teknik, betyder alltså att vi lägger krokben för arbetet med att nå målet för sänkta koldioxidutsläpp. Fru talman! När vi bygger en bostad förväntar vi oss att den ska stå i hundra år eller mer. Att då ha regler som gör att många väljer att bygga det som för dagen råkar vara billigt i stället för att satsa på ett klimatskal med höga energiegenskaper är väldigt kortsiktigt, och i längden blir det dyrt för oss alla. Det är när man bygger nytt som det är enklast och billigast att tänka långsiktigt och bygga hållbart. Det blir betydligt dyrare att bygga om när elen i framtiden behövs till annat. Sedan finns det en rättviseaspekt i detta som ingen verkar våga prata om. Varför ska alla som inte använder el till uppvärmning behöva dela på kostnaden för ett kraftigt överdimensionerat elnät och på så vis vara med och subventionera alla dem som gör fel? Att avveckla el för uppvärmning är det effektivaste sättet att bromsa upp de växande fasta avgifterna för elnätet som retar så många. Det behövs ett helt annat skatte och avgiftssystem än det vi har i dag för att få en sundare prioritering av hur el används i vårt samhälle. Byggregler som utgår från energiegenskaper i stället för från mängden köpt energi borde vara det första steget på den väg mot energismartare hus som regeringen förhoppningsvis vill börja gå. Fru talman! Det var det första och mest grundläggande vi pekar på i vår motion. Jag förväntar mig att någon företrädare för allianspartierna tar upp detta i sitt anförande. Jag menar att regeringen snarast måste tala om för byggföretag, fastighetsägare och fastighetsförvaltare att det kommer en ändring av grunden för byggreglerna där energiegenskaperna blir det som styr i stället för detta orimliga med köpt energi. Med ett sådant besked skulle vi genast släppa loss massor av kreativitet som bara väntar på att utvecklas. Fru talman! I artikel 2 i det aktuella EU-direktivet står det att den energimängd som ändå krävs för byggnaden "bör i mycket hög grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som produceras på plats eller i närheten". I direktivet finns det, som komplement till detta, en omfattande uppräkning av vad som anses vara förnybara energikällor. Där finns kärnkraft självfallet inte med. Om regeringen har läst direktivet borde även detta vara ett starkt argument för regeringen att dra slutsatsen att el för uppvärmning inte kan vara aktuellt i Sverige. Punkt 5 i artikel 2 definierar tydligt begreppet primärenergi. Eftersom svensk kärnkraft enbart använder en enda procent av uranbränslets energiinnehåll, det vill säga av primärenergin, och omvandlingsfaktorn är lägre än 30 procent blir utbytet mindre än 0,3 procent av primärenergin i kärnkraften. Det betyder att primärenergifaktorn för el från kärnkraft borde vara drygt 330 gånger större än för el från solceller på en fastighet. Att, som regeringen gör, hålla fast vid att det räcker med en uppdelning mellan eluppvärmda och icke eluppvärmda byggnader i byggnormerna för att primärenergifaktorn ska påverka byggnormen på ett rättvisande sätt tycker jag närmast är lite skrattretande när man tittar på fakta. Ska man lita till fysiken och matematiken borde den som använder sig av el från kärnkraft inte få använda mer än 1⁄2 kilowattimme per kvadratmeter och år för att värma upp sitt hus, om vi i övrigt behåller de normer vi har i dag, vilka regeringen verkar tycka är bra. Miljöpartiets enkla önskemål på det här området är att regeringen använder sig av samma definitioner som direktivet gör. Det skulle göra den fortsatta debatten i ämnet mycket enklare. Fru talman! Klimatberedningen påpekade redan 2008, det vill säga för fyra år sedan, att rätt styrmedel för att byggsektorn ska dra sitt strå till stacken i klimatarbetet är avgörande. Beredningen motiverade sitt ställningstagande med att det vi bygger har vi med oss väldigt länge, och då är det mycket viktigt att bygga för framtiden redan nu. Miljöpartiet anser att det är nödvändigt att riksdagen kräver av regeringen att redan nu sända tydliga signaler till bostadsmarknadens aktörer om hur vägen framåt ser ut. Fru talman! Det byggs redan i dag bostäder som inte behöver någon extra energi för uppvärmning. Det byggs hus där den energi som används för matlagning, belysning, ventilation och datorer i kombination med den värme som de som vistas i huset lämnar ifrån sig räcker till för husets uppvärmning. Den som bor i ett sådant så kallat passivhus kan snarare ha problem med att vädra bort värmen när man har många vänner på besök. Den fastighetsägare som jag känner som har ett sådant hus valde att sätta in ett takfönster för att klara av de tillfällena på ett smidigt och enkelt sätt. Trots att många remissinstanser, inte minst byggföretagen, pekat på att man redan bygger den typen av hus tvekar regeringen. Branschen skulle inte ha några problem med att regeringen pekar ut att det som i dag kallas för passivhusstandard i huvudsak är det som regeringen avser att göra till framtidens norm om några år. Fru talman! Miljöpartiet kräver inte i följdmotionen att regeringen ska föreslå riksdagen att ta beslut om nya normer nu, men vi anser att vägen bör tydliggöras. Sedan har vi, fru talman, problemet med de höga byggkostnaderna. Som framgår av remissvaren är en av orsakerna det orimliga gapet mellan regelverket och det som många beställare önskar sig. Det finns alltid de som vill lägga sig så lågt som möjligt i förhållande till normerna för att pressa kostnaderna i det korta perspektivet. Sedan har vi de som inser att det lönar sig på sikt att redan från början bygga det bästa möjliga. Många kommuner som vill gå före utvecklar egna normer, vilket gör att byggherrarna ibland tvingas bygga på ett sätt på ena sidan kommungränsen och på ett annat på andra sidan kommungränsen. Ett modernare regelverk som befinner sig närmare den framåtsyftande och ambitiösa delen av marknaden skulle underlätta standardisering av själva byggprocessen och på det sättet bidra till lägre produktionskostnader. Det är branschen väldigt tydlig med i remissvaren, så man undrar vad regeringen väntar på. Alla de här frågorna om energi och teknik är egentligen ganska enkla att lösa. Svårare är det att regeringen hela tiden villkorar sina signaler om kommande ambitioner när det gäller klimat och miljöfrågor till något som man kallar fastighetsekonomiska bedömningar. Det faktum att fastigheter är kraftigt övervärderade, bland annat på grund av den stora bristen på bostäder och den låga takten i nybyggnationen, gör att det kapital som ska förvaltas och som ska ligga med i kalkylerna faktiskt är ett överdrivet hinder. Som vi påpekat i vår motion har Sternrapporten belyst frågan om kalkylräntan för klimatåtgärder och kommit fram till att det inte finns några bärande argument för att den måste kopplas till kalkylräntor för investeringar som görs utifrån rent marknadsmässiga bedömningar. Det finns därför två huvudinvändningar mot att låta en fastighetsekonomisk bedömning bromsa miljö och klimatambitionerna. Den första invändningen är att vi sedan länge har ett grundläggande problem med fastighetsmarknadens och fastighetskapitalets planhushållning av bostadssektorn där målet har varit och fortfarande är maximal värdestegring av fastigheter i stället för att tillfredsställa bostadsbehovet. Det har lett till kraftigt spekulativa fastighetsvärden som jag tror att ingen av er rimligen kan se som något positivt och något som ska styra politiken. Den andra invändningen är helt enkelt att kalkylräntan för klimatåtgärder måste sättas på helt andra grunder än normalt. Att tillåta en normal, marknadsmässig kalkylränta för miljö och klimatåtgärder på spekulativt uppdrivna fastighetsvärden innebär att politiken belönar fastighetskapitalets planhushållning, vilket jag menar att ingen kan ha intresse av. Sammantaget ser vi i Miljöpartiet stora risker med att regeringen låter det kortsiktiga intresset fortsätta regera över det långsiktiga. Det finns mycket mer att säga i den här frågan, och jag hoppas verkligen att regeringen tar till sig både vår motion och vår reservation i det fortsatta arbetet. Slutligen vill jag säga några ord om den till synes splittrade oppositionen. Att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte har skrivit en gemensam reservation tror jag beror på att vi i Miljöpartiet har grävt så pass mycket djupare i den här frågan än de andra partierna. Förmodligen hade det varit möjligt att dela upp betänkandet i flera punkter, och då tror jag att vi säkert hade kunnat vara överens om det mesta. Att regeringen inte ens har förstått innebörden i direktivet och inte tagit till sig definitionerna och begreppen kräver naturligtvis en del arbete, och jag har full förståelse för att inte alla orkat sätta sig in i den biten. Det kan även vara så att oppositionspolitiker ibland tycker att det är lite väl pinsamt att påpeka sådana saker när det gäller en skrivelse från regeringen. Det kanske är det som är orsaken. Med det, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 2.

Fru talman! Det är trevligt att debattera i ett annat utskott än vanligt och att debattera frågor som jag tycker är viktiga och som berör energianvändningen i byggnader. I övrigt är byggnader kanske inte mitt främsta område. Skrivelsen som jag har tagit del av har jag också skrivit en motion om. Det har kommenterats i skrivelsen på ett bra sätt, även om jag inte delar utskottets majoritetsuppfattning. Jag ska också säga att när jag begär att regeringen ska återkomma med en proposition i det här ärendet förstår jag att det inte är görligt. Det går inte att få fram en proposition så snabbt, men mitt krav ska ses mot bakgrund av att jag blir frustrerad när jag läser den här skrivelsen och ser hur man tolkar de direktiv som man har fått från EU. Att man, som Jan Lindholm har sagt här, inte förstår skillnaden mellan vad primärenergi är och hur det fungerar i fastigheter när det är köpt energi och att man inte har ett systemtänkande när det gäller hur fastigheter bör energieffektiviseras i framtiden gör mig bekymrad. När vi ser på fastigheternas energianvändning ser vi att de står för 40 procent av den totala energianvändningen. 40 procent! Ska vi då nå målet med 20 procents energiminskning fram till 2020 och 50 procent fram till 2050 förstår envar att något måste göras när det gäller fastigheternas energiprestanda. Då kan vi inte vänta fram till 2015 som tydligen är ett heligt årtal för regeringen. Det är inte bara inom det här området vi ska vänta till 2015 utan även när det gäller om Kärnavfallsfonden ska höjas eller inte.

90, 110 eller 130 kilowattimmar per kvadratmeter och år är väldigt långt från nära noll, vill jag påstå. Regeringen säger att man ska återkomma 2015 med det hela. I och med det uppfyller man inte direktivets krav som fastställer att den här planen ska innehålla konkreta mål vad gäller kilowattimmar per kvadratmeter och år. Regeringen säger också att det å ena sidan inte finns tillräckligt underlag för att fastställa det. Å andra sidan säger man att det troligtvis gör det - det kan man utläsa av skrivelsen - och att det behövs mer av främjande åtgärder för att utvärdera de energisnåla hus och passivhus som redan i dag finns men att det behövs fler demonstrationsobjekt att studera. Då är det intressant att ta del av Sveriges Tekniska Forskningsinstituts utredningar av passivhus som de undersökt under tio års tid. Man konstaterar att de har den energiprestanda som behövs och att de också håller samma nivå som när de byggdes. Det finns alltså underlag. Det finns, som tidigare sagts, städer och kommuner som har betydligt tuffare krav vid upphandling av nybyggnationer än vad byggreglerna 2012 medger. Stockholms stad är en. Även andra har nämnts. Man har gjort det för att det är samhällsekonomiskt riktigt. Att utgå från byggreglerna för 2012 innebär helt enkelt att man bygger sig fast i en teknik som gör att det blir väsentligt mycket dyrare att ställa om och renovera i framtiden. Man binder alltså kommande fastighetsägare till en teknik som redan nu är omodern. Vinnova och Energimyndigheten slår också fast i skrivelsen och i sitt remissyttrande att det går att vara tuffare och ställa tuffare krav och att vi bör göra det. Det skulle vara en konkurrensfördel för svensk byggmaterialindustri och skulle kunna leda till att de i framtiden blir konkurrenskraftigare gentemot omvärlden. Varför inte lyssna på en massiv kritik utan vänta till 2015? Att vänta och se är tydligen någonting som regeringen har som mantra när det gäller energipolitik. Men hur ska vi nå målen? Regeringen skriver själv i budgetpropositionen för 2012: "Ett effektivt utnyttjande av resurser, inklusive energi, utgör grunden för ekonomisk tillväxt och en hållbar utveckling. Att effektivisera användningen av energi är ett medel för att minska utsläppen av växthusgaser. Det bidrar även till ökad konkurrenskraft för svenskt näringsliv och en tryggare energiförsörjning." När ska regeringen egentligen leva upp till de vackra orden? En samlad svensk byggmaterialindustri vill och kräver att ni fastställer mål och inriktning för deras politik. Det är lite High Chaparral när kommuner runt om i Sverige anger egna byggregler som norm för nybyggnationer. Det går inte. Det är viktigt att det finns en klar och tydlig inriktning för politiken som är långsiktig, hållbar och förutsägbar för svensk byggmaterialindustri. Det skulle också gagna energieffektiviseringen. Vi behöver både spara och effektivisera energianvändningen. Vi ska inte använda el för att värma upp våra fastigheter. Den elen behöver vår elintensiva industri ha. Med det yrkar jag bifall till reservation 4.

Fru talman! I den skrivelse som vi debatterar redovisar regeringen en handlingsplan för nära-nollenergibyggnader. I handlingsplanen redovisas regeringens bedömningar av hur antalet nära-nollenergibyggnader ska kunna öka i Sverige. Handlingsplanen bör ses som det första steget på vägen till nära-nollenergibyggnader i enlighet med direktivet om byggnaders energiprestanda. Jag anser i likhet med regeringen att en svensk tillämpning av begreppet nära-nollenergibyggnad måste innebära skärpta krav på energihushållning jämfört med de krav som gäller enligt dagens byggregler. Däremot är det viktigt att framhålla att det i dag inte finns tillräckligt underlag för att ange en kvantifierad riktlinje för hur långtgående skärpning som skulle kunna bli aktuell. En sådan riktlinje eller miniminivå enligt Boverkets byggregler måste ha sin grund i ett gediget underlag baserat på bland annat utvärdering av befintliga lågenergibyggnader, vissa demonstrationsprojekt av nya energieffektiva byggnader, ekonomiska analyser och en hel del annat. Det är inte komplicerat att bygga energieffektivt, men det är komplicerat att finna exakt rätt miniminivå och att beakta alla andra saker som har betydelse i sammanhanget. Om det inte vore så vore det som att räkna på kostnaden för en fruktkorg och bara välja ut en sorts frukt, bara räkna vad päronen kostar men glömma bort allt annat som finns där i helheten. Fram till den så kallade kontrollstationen 2015 ska det ske en del arbete. År 2015 ska ses som ett etappmål inför de krav som ska gälla från 2021. Jag passar redan nu på att i enlighet med förslaget i civilutskottets betänkande yrka på att riksdagen avslår reservationerna och lägger regeringens skrivelse till handlingarna. Fru talman! Jag ska nu gå över till att bemöta de olika motionsförslagen. När det gäller Vänsterpartiets förslag om att regeringen omgående ska återkomma till riksdagen med en proposition behöver jag inte säga så mycket mer, eftersom Kent Persson nu har insett att det inte är görligt att lämna en proposition på det sätt som föreslogs från början. Det finns fyra övergripande frågeställningar i motionerna. Den första frågeställningen gäller med vilken grad av konkretion som det i dag är möjligt att ange de krav som ska gälla för nära-nollenergibyggnader vid olika tidpunkter och om det är möjligt att redan i dag ställa upp en kvantitativ riktlinje för hur direktivet om nära-nollenergi ska tillämpas i Sverige efter 2020. Den andra frågeställningen handlar om regeringens bedömning att endast skärpningar som är miljömässigt, fastighetsekonomiskt och samhällsekonomiskt motiverade ska genomföras. Den tredje frågeställning som motionärerna tar upp är regeringens ställningstagande när det gäller primärenergiaspekterna och kraven på användning av förnybara energikällor. Den fjärde frågeställningen handlar om förslag som tar sikte på att energikraven i byggreglerna i olika avseenden ska vara teknikneutrala och inte missgynna vissa former av energidistribution. Jag ska bemöta en del av det som sägs i motionerna. Man kan till att börja med säga att det i dag saknas tillräckligt underlag och egentligen också kunskap för att ange en kvantitativ riktlinje för hur långtgående skärpning som skulle kunna bli aktuell. I de fyra motionerna görs det olika bedömningar när det gäller möjligheten att redan i dag fastställa vilka krav som ska gälla från 2021. Vad som är helt uppenbart är att Sverigedemokraternas motion avviker från de andra genom att man inte tycker att det ska göras någonting. I övrigt kan man säga att regeringen anger att det ska ske skärpningar i kraven på energihushållning i förhållande till de krav som ställs upp i dagens byggregler. Kritiken handlar om att man inte konkretiserar vilka kravnivåer som ska kunna gälla vid olika tidpunkter. Då är det viktigt att notera att det inte heller i motionerna förs fram några konkreta förslag om vilka krav som bör gälla under de närmaste åren, inte heller på längre sikt. Det är bara synpunkter rent allmänt men ingen konkretion i någon av motionerna. Som Carina Ohlsson påpekade gör de två expertmyndigheterna på området, Boverket och Energimyndigheten, olika bedömningar i väsentliga frågor. Det blir nog så om man har olika utgångspunkter för sitt arbete därför att man har helt olika ansvarsområden. Jag tror nog att de olika myndigheterna i första hand beaktar de utgångspunkter som finns för det som är myndighetens uppgift. Boverkets byggregler, som de heter, sätter inte några som helst gränser för vad byggherrar kan beställa. Som byggherre kan du beställa byggnader med vilka energikrav som helst. Men det tycks finnas en uppfattning, som i varje fall framgår tydligt av vad Kent Persson säger, att det skulle finnas något utrymme för kommuner i Sverige att skapa egna regler som de kan tillämpa vid myndighetsutövning. Det är fel. Kanske kan man uppfatta att även Carina Ohlsson är lite på väg åt det hållet, men jag tror faktiskt att hon vet att det inte är möjligt. Däremot kan kommunerna ställa dessa krav när de till exempel beställer kommunala byggnader eller i andra sammanhang där man är part i ett avtal. Det tycker jag personligen är positivt, för det befrämjar utvecklingen på detta område, vilket behövs. När det gäller handlingsplanen är det en lämplig avvägning av graden av konkretion i den stund vi står i dag för den kommande tillämpningen av begreppet nära-nollenergibyggnad. Sedan är frågan vad som är fastighetsekonomiskt och samhällsekonomiskt effektivt. I det perspektivet kan man konstatera att om man bara skulle utgå från vad som i dag är tekniskt möjligt att uppnå när det gäller energieffektivitet är det helt klart att kraven på energieffektivitet skulle kunna skärpas avsevärt. Men det är andra faktorer som spelar in. För egen del kan jag tro att man inte har tittat på tillräckligt många demonstrationsexempel och goda lösningar och kunnat granska den ekonomi som är resultatet av en del investeringar. Det finns möjligheter att räkna hem detta, kanske på ett bättre sätt än vad många har trott. Ett miljöanpassat byggande ska utgå från de övergripande klimatmålen, behovet av energibesparing och effektivt resursutnyttjande men inte på bekostnad av en god inomhusmiljö. När det gäller att isolera hus kan man ställa sig frågan om man behöver isolera huset väldigt mycket om man till exempel har en egen tillförsel av energi från solen, det vill säga solenergi. Det är en fråga var man väljer att lägga kostnaden. Man måste kanske ha en anläggning som är dimensionerad för att producera mer energi om man minskar på isoleringen i väggarna medan det blir tvärtom om man har en anläggning som inte kan prestera så mycket energi. Då får man isolera mer i huset. De svenska byggreglerna föreskriver inte vilka energikällor eller uppvärmningsformer som ska användas i den enskilda byggnaden. Avsikten med det är just att medge flexibilitet i valet av tekniska lösningar och att säkerställa att inte byggreglerna i sig hämmar teknisk utveckling i byggandet. Jag tycker inte att det är lämpligt att man som politiker ska ha en uppfattning om vilket energislag man ska välja annat än att man ska vara öppen för att åstadkomma förutsättningar för den bästa samhällsutvecklingen. Det skulle kunna finnas en utvecklingspotential i avsikt att både redovisa och beakta primärenergiaspekterna på ett ännu tydligare sätt än vad som görs i dag och också beakta förnybara energikällor på ett mer konsekvent sätt. Om en analys skulle påvisa möjligheter att förbättra byggreglernas teknikneutralitet på ett sätt som inte ger andra nackdelar kan den typen av förändringar bli aktuella. Dessa frågor kan analyseras under åren fram till kontrollstationen 2015.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa några frågor till Anti Avsan. Han säger att man inte riktigt vet om det är en hållbar utveckling om man ser till både de ekonomiska och de miljömässiga kraven. Det finns till och med det som visar att det direkt är lönsamt eftersom värdet på fastigheterna har stigit när man har tagit fram dessa certifieringsmetoder. Man kan ställa frågor om det till branschen och dem som man hittills inte har lyssnat på. Det kanske är så att man inte vill lyssna på det. Det finns bevis. Ni kan säkert gå till er egen borgerligt styrda kommun Stockholm och ta fram siffror på det. Jag kan också förstå, precis som Kent Persson har sagt här tidigare, att man i dag inte kan lägga fram en proposition. Men det känns väldigt långt fram till 2015. Branschen har mycket skarpare förslag redan nu än vad man antagligen kommer att ha från regeringen fram till 2015. Man säger att regeringen då kommer att gå långt efter vad branschen redan har nått fram till. Jag antar att vi båda två vet att man måste ha mål som man siktar mot. De ska naturligtvis inte vara ouppnåbara. Men de ska vara sådana att innovatörer och innovationer har en möjlighet att vinna gehör. Det får inte vara så att det inte finns någonting som man väntar att man ska nå upp till. Jag skulle gärna vilja höra Antis kommentarer på den synpunkten.
Fru talman! Det är naturligtvis väldigt många aspekter som är aktuella när man diskuterar dessa frågor. Byggindustrin, byggmaterialindustrin och många andra aktörer på byggmarknaden är ganska långt framme. När man tidigare har skärpt kraven i Boverkets byggregler har det varit en ganska stark opinion mot att man gör det. Det har många gånger sagts: Detta är inte möjligt, och det går inte. Det hör vi inte nu. Man säger att man skulle kunna skärpa byggreglerna något ytterligare. Då ska man komma ihåg, precis som jag har betonat tidigare, att man ska se Boverkets byggregler som en miniminivå. Om branschen går före och visar att man kan ligga på betydligt bättre nivåer generellt i alla klimatzoner får man förhålla sig till det. Det finns ingen anledning att ha för lågt ställda krav. Det är positivt att man är före från branschens sida i väldigt stor omfattning. Jag tycker nog också att det finns skäl att svara upp mot de propåer som finns, fast inte just nu. Det erfordras trots allt ytterligare analys. Den praktiska miniminivån ligger kanske i många fall högre därför att man har en sådan ambition även hos stora byggföretag. Här kan man också lägga till annat. Jag skulle kunna nämna många enskilda exempel där man kan göra investeringar också i befintliga bestånd genom att utföra energibesparande åtgärder till exempel i samband med stambyten. Det ger resultat där man får en payoff-tid, det vill säga att investeringen betalar sig, på kanske fem sex år. Det finns många sådana exempel där man kan sänka energianvändningen högst väsentligt. Det finns en stor kreativitet i branschen när det gäller dessa frågor.
Fru talman! Jag förstår inte hur regeringspartierna vågar vänta och tänka: Vi får låta företagen gå före. Vi kan hålla oss inte ett steg utan många steg bakom. Samtidigt säger branschen att en alltför konservativ hållning förhindrar dynamik och kan i värsta fall leda till sämre konkurrenskraft. Det är vad många från branschen säger i sina remissyttranden. Det är inte vilka som helst som säger det. Också Sveriges Kommuner och Landsting tycker att regeringen borde vara mer proaktiv på detta område. Vi menar inte att man ska ha mål som inte går att uppnå, men man ska i varje fall ha mål som tar bort dem som är sämst. De som verkligen är ledande ska med lite större ansträngning kunna nå dem och gå förbi dem. Jag menar inte att regeringen måste vara före alla. Det är också ett samspel. Man förlorar definitivt den möjligheten här när man inte lyssnar på branscherna i en tid där vi har hög arbetslöshet och behöver mer av innovativa företag. De säger det själva. De får till och med riskkapital från andra länder. Man säger att dessa företag verkligen är innovativa på området. Det skulle kunna ge än högre utvecklingspotential så att vi skulle få mer bostäder som är hållbart utvecklade och hela stadsdelar och städer. Här håller regeringen emot genom att säga: Vi väntar till 2015 för att se om det som man satsar på har gett någonting. Jag måste tillägga att jag vet att man inte får sätta regler för varje kommun. Det görs när man tar fram en stadsdel, ett hus eller skriver avtal mellan olika parter. Här ser vi att man gör det i allt högre grad. Man kan inte vänta och se när regeringen inte kommer med förslag.
Fru talman! Det är många kommuner som har höga ambitioner på klimat och energiområdet. Som jag nämnde tidigare tycker jag att det är positivt, under förutsättning att man beaktar de regler som faktiskt gäller. När det gäller den kritik som framförs från byggbranschens sida kan jag säga att jag inte tror att byggbranschen - inte minst efter regeringens skrivelse - utgår från att det inte blir några förändringar, utan jag är säker på att man utgår från att det kommer att bli skärpningar. Vad man inte kan veta säkert är på vilken nivå minimikraven kommer att hamna. Jag vet till exempel att man i Tyskland har industriell produktion av plusenergihus, och det är väl mycket möjligt att man skulle kunna hamna väldigt långt. Men det fordras också en del nytt tänkande. När vi tänker i energifrågor är vi ofta ganska inlåsta i det tänkande som vi har i dag. Ta till exempel solen, som är en förutsättning för att det ska finnas liv på jorden över huvud taget! Det är en outtömlig energikälla som finns tillgänglig hela tiden. Med dagens teknik på det här området kan man utnyttja solenergi med väldigt hög effekt även vintertid. Det är till och med så att det många gånger ger bättre effekt vintertid, av olika skäl som jag inte hinner gå in på närmare här. Det finns andra saker som har utvecklats mycket på senare år. Man ser nya former av energiladdning till exempel i samband med bergvärmeanläggningar. Det leder till att man måste titta på alla de goda exempel som inte har fått så stor spridning. Det är möjligt att man kan hamna på mycket bättre nivåer än vad man har gjort hittills. Det gäller att beakta allt ur ett helhetsperspektiv. Skulle man kunna utnyttja solenergin fullt ut kanske det inte spelar någon roll att man har hög energianvändning, eftersom solen finns där och är klimatneutral. Frågorna är komplicerade och komplexa, vad man än tycker.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på samtliga fyra reservationer. Sedan kan jag också instämma i Anti Avsans anförande. Vi tycker väldigt lika i den här frågan. Vi kan konstatera - det har också många påpekat - att energieffektivisering är absolut nödvändigt inom alla sektorer för att vi ska kunna nå inte minst klimatmålen och minska klimatpåverkan. När det gäller byggnader är det helt uppenbart att det finns en stor potential. Det är inte bara klimatet som är vinnare utan även enskilda fastighetsägare och enskilda personer har naturligtvis vinster att göra genom att få minskade energikostnader. Ingenting talar ju för att vi ska få sänkta energikostnader, utan vi kommer snarare tvärtom att få höjda energikostnader. Jag tror inte att någon räknar med något annat. Utgångspunkten för debatten är regeringens skrivelse Vägen till nära-nollenergibyggnader , som i sin tur bygger på EU:s direktiv om energiprestanda. Det handlar i korthet om att nyproduktionen senast den 31 december 2020 ska vara nära-nollenergibyggnader. När det gäller offentliga byggnader ska det vara två år tidigare, den 31 december 2018. Fru talman! Precis som titeln på både skrivelsen och betänkandet anger handlar det om vägen mot detta mål. Det framhålls tydligt att detta är det första steget. En viktig del i denna svenska strategi är att successivt skärpa kraven på energihushållning. När man kommer fram till 2021 ska vi ha rättsligt bindande regler för nya byggnader som ska bygga på ett bra och säkert underlag. Precis som har framkommit i diskussionen finns det många faktorer som vi fortfarande har bristande kunskaper kring. Det är viktigt att skärpningarna som görs jämfört med dagens krav ska vara miljömässigt, fastighetsekonomiskt och samhällsekonomiskt motiverade. Det är kanske huvuddiskussionen. Mycket är tekniskt möjligt, men åtgärderna måste också vara motiverade utifrån dessa hänsyn. De främjandeåtgärder som finns med i direktivet och i skrivelsen från regeringen finns för att underlätta genomförandet av kravet på införandet av nära-nollenergibyggnader. Det handlar om ytterligare demonstrationsobjekt. Från regeringen framhålls det framför allt att vi behöver större geografisk spridning för att se hur olika typer av byggnader fungerar i olika klimat. Det kommer att vara till hjälp när vi kommer fram till hur den slutliga definitionen för nära-nollenergibyggnader ska utformas. Centralt i direktivet är att det ska finnas ett etappmål till år 2015, så att man ska kunna redovisa vägen mot slutmålet 2020 respektive 2018. I skrivelsen från regeringen lyfts det fram en kontrollstation 2015. Då bör ett tillräckligt stort antal insatser ha utvärderats, och vi bör ha fått ett bra kunskapsunderlag om verkliga miljövinster och kostnader för energieffektivt byggande. Det handlar också om spridande av kunskap till olika aktörer. Av debatten kan man nästan få intrycket att vi nu sätter väckarklockan på ringning år 2015 och så vaknar vi och är vid den punkt där vi befinner oss i dag. Det är naturligtvis ett ständigt arbete fram till 2015. Det tror jag nog att alla inser, men man kan ändå få intrycket att vi ska sitta still till 2015. I direktivet sägs det också att det ska vara förnybar energi. Vi kan konstatera att Sverige har en hög grad av förnybar energi. När det gäller byggnader nämns det att siffran förnybar energi ligger på 62 procent, så där ligger vi väldigt bra till. I Sverige har vi generella styrmedel gentemot tillförsel av förnybar energi. Vi har certifikatsystemet, vi har även energideklarationssystemet, där vi gör en analys vid nybyggnation, och vi ser på alternativ uppvärmning och liknande. Där kommer naturligtvis detta med förnybar energi in i bilden. Fru talman! Så några ord om följdmotioner och reservationer. Sverigedemokraternas yrkande om ett tillkännagivande till regeringen om att det inte är försvarbart med ytterligare skärpningar på energihushållning tycker jag nästan att man kan lämna därhän. Den kan man nästan avstå från att kommentera över huvud taget, för naturligtvis krävs det ytterligare skärpningar. Vi andra är säkert väldigt eniga om att det krävs skärpta krav. Ser man på övriga motioner och reservationer tycker jag att de till stor del delar Folkpartiets och regeringens uppfattning att den svenska handlingsplanen innebär skärpta krav på energihushållning jämfört med dagens byggregler. Det som skiljer är väl bedömningen av om det behövs mer underlag eller inte, om man har de färdiga lösningarna. Det finns många lösningar i motionerna och även i reservationerna som kanske kan vara aktuella i det framtida arbetet. Det vill jag definitivt inte utesluta. Sedan tycker jag definitivt inte att vi ska underskatta de krav som konsumenter och byggherrar, både enskilda och offentliga, ställer på sin byggnad när man beställer den, att den ska vara energieffektiv, och den utvecklingskraft som finns i detta när det gäller att utveckla olika tekniker. Därför kommer högst sannolikt nyuppförda byggnader att ha betydligt bättre värden än de minimikrav som anges i byggreglerna. Om man ser det generellt ska skärpta energikrav utformas utifrån ett brett underlag. Då gäller det att man har erfarenheter från befintliga lågenergibyggnader och demonstrationsobjekt. Det pratades förut om frukter i en fruktkorg. Det gäller att se att det finns ett behov av energibesparing, effektivt resursutnyttjande och inte minst god inomhusmiljö, som också måste finnas med i bilden, så att man inte förlorar på den ena kanten vad man vinner på den andra. Som jag sade i början handlar detta om ett första steg i en process med en kontrollstation 2015. Jag vill återigen trycka på att det är en process som ska tydliggöra de krav som ska gälla 2021. Precis som vi säger i utskottet kommer många av de frågeställningar som tas upp i motionerna sannolikt att uppmärksammas och kunna tillföras diskussionen fram till 2015.

Fru talman! Tack, Lars Tysklind, för ditt anförande! Jag har en del funderingar. Det är i alla fall ett par saker som jag ska ta upp. Först har jag bara ett konstaterande. Jag tycker nog att det är dags att du ställer väckarklockan, eftersom du inte har tagit fram den än. Annars lär det här inte bli klart till 2015. När det gäller främjandeåtgärder, utvärdering av demonstrationsanläggningar och så vidare tar det sin tid. Det tar tid att bygga dem, utvärdera dem och få tillstånd till dem. Jag funderar lite grann. När tror Lars Tysklind att de här utvärderingarna kan vara klara? När kan demonstrationsanläggningarna, som du hänvisar till och som ska byggas, stå färdiga att utvärderas? Det här ska ju vara klart till 2015. Då ska en handlingsplan vara fastställd om hur vi ska uppnå målet 2018 och 2020. Jag är väldigt intresserad. Jag tror att både 2015 och 2018 har passerat innan regeringen är klar med det här och vi har några som helst utvärderingar att ta ställning till.
Fru talman! Det är precis det jag försökte säga från talarstolen, att det gäller att hålla sig vaken om det här ska bli gjort. Det kommer naturligtvis att vara en process. När det gäller utvärdering av pågående projekt tror jag egentligen att det här är ett arbete som inte kommer att ta slut 2015. År 2015 har vi en viss kunskap utifrån det som har byggts och de projekt som har hunnit utvärderas fram till dess. Utifrån den kunskapen får man ta nästa steg. Om vi nu pratar om att detta var det första steget tar man nästa steg utifrån den nya kunskapen. Jag tror aldrig att det här utvärderingsarbetet blir färdigt, utan det kommer hela tiden att komma nya typer av lösningar. Jag vet att det diskuteras kring det här med passivhusstandard. Om man nu pratar om branschen, som det är populärt att hänvisa till, kan jag säga att det finns de inom branschen som säger att passivhus är en typ av teknik, men det finns även andra typer av teknik. Man kallar det för lågenergibyggnader och så vidare, som bygger på någonting annat. Det här med utvärderingar är alltså någonting som vi hela tiden måste jobba intensivt med.
Fru talman! Problemet i det här är att ni, Lars Tysklind, innan ni tänker lägga fram några förslag som anger riktlinjer för byggmaterialindustrin och byggindustrin, ska uppföra nya demonstrationsanläggningar, även i de övriga klimatzonerna. Det är resultaten från de demonstrationsanläggningarna som ska ligga till grund för regeringens beslut om nya byggregler som ska gälla 2018 och 2020. Det är det som är problemet med det här. Ni kommer inte att klara av att hålla tidsaspekterna när ni drar ut på det här. Det finns redan i dag, som har sagts tidigare, byggprojekt där man har ställt betydligt tuffare krav på byggregler än dagens norm, och de har byggt på samhällsekonomiska kalkyler som är hållbara. Statens provningsanstalt har dessutom gjort egna utvärderingar av passivhus och konstaterar att de håller måtten. Det är alltså utvärderingar av passivhus som har stått i tio år. När det gäller de demonstrationsobjekt som regeringen talar om i sin skrivelse handlar det inte om tio år. Då har vi passerat 2021. Det här känns lite krystat, måste jag säga.
Fru talman! Jag tror absolut att man kommer att klara den här processen. Det är precis som Kent Persson säger. Det finns stor erfarenhet av passivhus, både flerfamiljshus och enskilda villor, på många orter i Sverige. De flesta av dem som har uppförts - bland annat känner jag väl till passivhusen på Älvstranden i Göteborg - har uppförts med företagsekonomisk lönsamhet. Det är ingen tvekan om att det just där och med den tekniken var bra. Sedan är frågan om man ska göra det till en generell regel. Det kommer väl inte att gå till så att regeringen bygger demonstrationsobjekt här och var, utan man samlar naturligtvis ihop kunskapen. Det byggs och kommer att byggas också på privata initiativ den typen av hus lite varstans i Sverige. Man kan därför få kunskap. Jag tror inte att kunskapen bara kommer att finnas i Göteborg, i Alingsås och i Lidköping - jag vet att det finns någon villa där. Den kommer naturligtvis att dyka upp i hela Sverige. Det gäller att samla in kunskapen. Det är ju inget, så att säga, isolerat mönster och demonstrationsobjekt. Det är många beställare som kommer att beställa den typen av hus, som man kan få erfarenhet av.

Fru talman! Jag vill ge alliansföreträdarna här rätt i att det i den här skrivelsen visst finns signaler om vilken riktning, så att säga, arbetet ska ha. Det kommer att vara skarpare krav framöver. Så långt tycker jag väl inte att det finns någon anledning att kritisera, utan det är vägen dit som man skulle vilja se lite mer av. Jag har varit försiktig i mitt anförande, i motionen och i reservationen för att inte låsa mig vid någonting, för vi vet att det kan hända mycket när det gäller teknikutveckling. Det man kan undra är: Hur mycket bättre kan ett beslut bli 2015 än i dag? Ni kan titta på de remissvar ni har fått. De tillför faktiskt oerhört mycket till det arbete regeringen skickade ut. Ändå har man inte lyssnat. Hur mycket mer kunskap tror ni att branschen kommer att kunna redovisa till 2015 än det man redan har redovisat? Är ni beredda att ta någon hänsyn till det då? Jag tycker att man är väldigt tydlig med vad man vill ha. Det är den ena frågan. Den andra frågan gäller det som Lars Tysklind nämnde. Vi har redan 62 procent förnybar energi när det gäller bostadsuppvärmning. Vad är ni beredda att göra för att komma längre? Jag tog upp resonemanget om primärenergi, som är helt avgörande, eftersom kärnkraft inte är en primär energikälla. Är ni beredda att skilja på el och el? Det finns faktiskt el som är primärenergi, solceller på taket på ett hus. Ska det inte vara någon skillnad i framtiden mellan en fastighetsägare som gör den investeringen och den som väljer att köpa fulel, som är koldioxidbaserad och som till exempel kommer från kärnkraften?
Fru talman! Jag tar det sista först. När det gäller egenproducerad el på taket är vi lite inne på det resonemang som Anti Avsan hade. Producerar man energi från solen själv blir kanske isolering och sådant inte det primära. Det primära är då inte hur mycket energi det är, utan då finns det på något vis oändligt med energi. Vi hade en diskussion kring köpt energi och inte köpt energi. Det här är då egen energi som man tillför. Jag tror att det här med att börja dela upp el är en väldigt komplicerad process. Man kan välja att läsa remissvaren på olika sätt, men när jag läser dem tycker jag att de är lite spretiga. Det är väl just det som talar för att man faktiskt ska ha en liten process kring detta och samla den kunskapen. Det är mycket som handlar om vad som är tekniskt möjligt. Det är inte tu tal om att det går att skärpa kraven betydligt när man pratar om vad som är tekniskt möjligt. Men för man in de andra faktorerna, vad som är fastighetsekonomiskt, samhällsekonomiskt och miljömässigt försvarbart, blir frågan betydligt mer komplicerad. Och det är mycket kring det man måste jobba. För det är klart att det, precis som Kent Persson också har varit inne på, finns tekniska lösningar som gör att man kan komma väldigt lågt.
Fru talman! Jag tror att ni på allianssidan lite grann har missförstått det här med egenproducerad energi från solen. Oavsett om det handlar om el eller värme är det inte så att det är oändligt, utan tomten har en ytbegränsning. Jag har faktiskt själv jobbat med just energi och framför allt solenergi i tolv år på en forskningsinstitution. Jag vet att man, när man använder sig av den energin, är oändligt mycket mer aktsam om varje kilowattimme än när man använder sig av pellets eller fjärrvärme eller någonting sådant. Varje kilowattimme är nämligen så oerhört mycket mer värdefull att ta hand om. Det är där som utvecklingen i fråga om hur man kan åstadkomma mest nytta av varje kilowattimme är allra främst. Jag tror därför att ni har missförstått det där lite grann. I framtiden kan man förhoppningsvis få ett regelverk som liknar andra länders så att den som har sina solceller på taket eller en solfångare kan sälja till grannarna. Till exempel i Göteborg finns det en fastighet där man sedan åtminstone 20 år tillbaka säljer värme till sina grannar. Så visst kan man sälja, och direktivet omfattar ju inte bara produktion för eget bruk utan även nära byggnaden så att man kan ha energi från grannhuset. Jag tycker därför att jag inte fick något svar. Jag tycker att ni ska ta till er detta. Alltså, ska vi komma vidare när det gäller att öka andelen förnybart kan vi inte komma ifrån att vi måste titta på förnybar och icke förnybar el, vare sig den är egenproducerad eller producerad i kooperativa former, i bolagsformer eller i kommunal form. Den frågan får ni inte släppa, och just kärnkraften en viktig och besvärlig del av det hela.
Fru talman! Kärnkraft eller inte kärnkraft har vi diskuterat här tidigare, och det kan vi kanske lämna därhän i den här diskussionen. Jag tänkte på den fråga som jag inte besvarade förut, det vill säga varför vi tror att vi får ett bättre beslut 2015 än nu. Det bygger på att alla beslut genom att vi successivt tillskansar oss kunskap blir bättre. I och med att man har tidssatta kontrollstationer gäller det beslut som man fattar dit. Sedan fattar man nya beslut utifrån de kunskaper man skaffar sig under tiden, med en tydlig inriktning. Det är precis därför som det är bra med den typen av kontrollstationer så att man kan fatta nya bra beslut.

Fru talman! Det finns talare här som har uttryckt att det är pinsamt att regeringen inte har med den ena eller den andra aspekten i sin skrivelse. Det är precis som det som gäller här i talarstolen - det gäller att begränsa sig till det tidsmässiga utrymme som har angetts och vad som är motiverat utifrån vad det är man vill att folk ska förstå och handla efter. Vi har också fått lektioner i fysikens teorier och naturvetenskap när det gäller hur vi beskriver energi och exergi, hur energin inte kan förbrukas utan hela tiden omvandlas och tar sig nya former och därmed får större och mindre miljöpåverkan. Oavsett vilket tycker jag väl att alla talare här i kammaren hittills har varit inne på den här aspekten, och det visar ju att det i denna församling finns en stor förståelse i alla fall för hur detta med energi och primärenergi fungerar, även om en del på goda grunder kan mer än andra. Det finns en hel del teori, och det finns en hel del regler och normer, men det finns i det här sammanhanget också ett stort utrymme för praktiker. En sådan praktiker vill jag gärna nämna här i kammaren. Han heter Ivar Franzén och var centerpartistisk föregångare till mig på Hallandsbänken. Han var lantmästare från Kungsbacka och energipolitisk talesperson mitt under den brinnande kärnkraftsdebatten. Dessutom var han under lång tid ordförande i det allmännyttiga bostadsföretag som var bland de första i landet att satsa på solenergi, jordvärme och värmepumpsteknik, biobränslen och sedermera också passivhus. Eksta Bostads AB heter det företaget, om man nu får lov att göra reklam i kammaren. Ivar uttryckte detta på ett annat sätt. Han sade: "Den bästa kilowattimman är den sparade kilowattimman". Han menade att det var den energi som aldrig behövde produceras eller omvandlas som var den man skulle sträva efter. När vi som var lite gröna och radikala sade "bruka utan att förbruka" sade han i stället "bruka bättre". Ivar var tillväxtorienterad till skillnad från oss unga gröna och lite halvröda fundamentalister som inte förstod att det behövs en viss ekonomisk utveckling för att säkra välfärden. "Bruka bättre" betyder inte att man ska sluta förbruka någonting utan att man ska göra det på ett så effektivt sätt som möjligt utan att ta bort den viktigaste drivkraften, nämligen den hållbara ekonomin, det vill säga intresset av att med lönsamhet och en viss återbäring göra investeringar och förvalta någonting. Genom att med lönsamhet och en stor grad av frihet kunna utveckla sitt företag och tjäna pengar och genom att vara sparsam och göra smarta investeringar som betalar sig i längden får vi också de bostäder som vi önskar oss. De bostäder vi bygger i dag ska byggas på ett sådant sätt att de ska kunna förvaltas under väldigt lång tid och inte kräva stora investeringar för att bli ännu effektivare och bättre i framtiden. Jag tror, fru talman, att det här med ekonomiska drivkrafter trots allt är den främsta orsaken till att vi redan i dag har väldigt många goda exempel på energieffektiva byggnader här i landet. Det beror inte på Boverkets byggregler, om nu någon trodde det. Det beror inte heller på subventioner som är teknikstyrande eller alla de förslag på lagstiftningar som vi får från olika håll när vi diskuterar planering och byggande här i kammaren. Fru talman! Vi diskuterar regeringens skrivelse av den 29 mars som redovisar den handlingsplan för nära-nollenergibyggnader som tagits fram i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda. Allmänt måste man tycka att det är en god ambition av EU att ställa krav på medlemsstaterna att senast vid ingången av 2021 se till alla våra byggnader är nära-nollenergibyggnader och att alla nya offentliga byggnader ska vara det redan 2018. Ekstas passivhus på Karl Johans väg i Frillesås mellan Varberg och Kungsbacka var inflyttningsklara vintern 2006. Dessförinnan var det husen i Lindås söder om Göteborg som i alla fall utifrån ett västsvenskt perspektiv var de nationellt mest kända exemplen på energieffektiva byggnader. Begreppet passivhus blev någon form av standard, även om det inte helt ger rättvisa åt de många olika former som finns för hur man kan bygga så att en byggnad får bästa möjliga energiprestanda ur ett helhetsperspektiv. Många anser sig vara överens om vad som behövs för att åstadkomma energieffektivisering, men den verklighet vi ser när vi skrapar lite på ytan har många variationer och det finns många inbyggda motsättningar även fortsatt. Fru talman! Centerpartiet tycker att det är bra att vi här i riksdagen är tydliga med att vi vill se en skärpning av kraven jämfört med vad vi har i dag. Den handlingsplan som nu redovisas är en god början. Jag skrev tillsammans med två kolleger från Centerpartiet en debattartikel i nummer 11 av tidningen Byggindustrin och instämde i mycket av den kritik som kommer från remissinstanserna, och det gläder oss speciellt att det här är någonting man har tagit intryck av och gått vidare med. Regeringen och riksdagen har på det övergripande planet satt det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Där har man slagit fast att "den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minskar. Minskningen bör vara 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050 i förhållande till användningen 1995. Till år 2020 ska beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet, samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt". Det vi ser i dagens byggregler är att det finns exempel på att det kan styra mot ett användande av eldrivna luftvärmepumpar på bekostnad av exempelvis biobränslebaserad fjärrvärme. Att enbart mäta mängden tillförd eller köpt energi för att bedöma en byggnads energiprestanda kan styra fel, och det är viktigt när vi nu fortsätter arbetet med att specificera de krav som ska ställas från och med 2021 att det är de övergripande miljömålen, att minska vårt beroende av fossil energi och även minska energiåtgången totalt sett, som ska vara styrande. Teknikneutralitet är något vi ofta hyllar, och i den bostadspolitiska debatten har de kommunala särkraven många gånger pekats ut som en orsak till att bygg och boendekostnaderna kommer att öka och att ett industriellt koncepttänk från byggindustrins sida motverkas på grund av detta. Men i den debatten skulle jag nog vilja påstå att det i stället är de ytterst generösa byggreglerna som bidragit till att åtminstone på energisidan ge utrymme för den här vildvuxna floran av särkrav. När regeringen nu skriver att energikraven ska skärpas och att det ska ske mot bakgrund av vad som är miljömässigt, samhällsekonomiskt och fastighetsekonomiskt motiverat innebär det att det är de nationella målen om energieffektivisering som i första hand ska vara vägledande. De ska ge utrymme för dem som har höga ambitioner att kunna gå före samtidigt som kraven ska vara utformade så att de minskar behovet att profilera sig kommunalt med olika särkrav, eftersom de nationella kraven kommer att vara tillräckligt ambitiösa. Fru talman! Det brukar i debatten också hänvisas till fordonsindustrin. Jag kan meddela församlingen att i den har jag arbetat i ungefär 25 år. För ungefär så länge sedan bestämde delstaten Kalifornien, visserligen världens sjunde största ekonomi, sig för att införa särkrav på de bilar som skulle få lov att säljas där. De särkraven blev någonting som alla biltillverkare fick lov att anpassa sig till. Med det vill jag ha sagt att det inte är något fel på särkrav om de driver utvecklingen i rätt riktning. Jag vill därför passa på tillfället och ge en särskild eloge till alla de byggföretag, fastighetsägare och branschorganisationer som är ledande och går före när det gäller att genomföra energikrav i praktiken. Era bidrag till de skarpa krav på nära-nollenergibyggnader som kommer att ställas när era projekt, historiska, pågående och ännu inte påbörjade, ska utvärderas 2015 är oerhört värdefulla. Måhända kommer de att leda till att vi omvärderar synen på hur nuvarande byggregler utformas så att vi ser på byggnadens faktiska energiprestanda och hur den så kallade primärenergin omvandlas innan den tillförs huset. Jag utgår också från att minimikraven, så som de kommer att ställas på ett eller annat sätt, också kommer att skärpas radikalt. Det kommer att krävas en bättre helhetssyn och en stor detaljkunskap än vi får om vi bara sätter en siffra. Många har varit inne på att det inte är realistiskt att skriva en proposition i dag och säga en siffra som begränsar mängden tillförd energi i byggnader. Vi måste också ta hänsyn till hur den produceras och i vilken form den tillförs byggnaden. Fru talman! Med de orden kan jag konstatera att regeringen i sin nya skrivelse har tagit intryck av de remissinstanser som har svarat. Sverige kommer 2021 att ha en definition som skärper kravet och samtidigt tar hänsyn till de övergripande miljömålen och som dessutom är väl grundad både i de erfarenheter som vi har skaffat oss hittills och de som vi kommer att skaffa oss under de närmaste åren. Därmed, fru talman, yrkar jag avslag på samtliga fyra reservationer och bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Ola Johansson började med någonting som jag uppfattade som en liten kommentar till mitt anförande. Jag höll ju en form av liten lektion på fysikens och matematikens område, men jag kunde konstatera att representanter här, dina kolleger från Moderaterna och Folkpartiet, inte har förstått det här ändå. Nu sade du ingenting om saken, Ola, men jag kan konstatera att ni uppenbarligen inte förstår skillnaden mellan primär energi och sekundär energi, eftersom jag till exempel fick kommentaren i förra replikskiftet att kärnkraften kan vi tills vidare lämna åt sidan. Det är faktiskt så att el per definition aldrig kan vara primär energi. Inte ens om vi med någon sorts induktionsteknik skulle kunna ta vara på ett åsknedslag handlar det om primär energi. El är alltid omvandlad energi. Om ni inte förstår det är det naturligt att ni inte ger mig någon respons på mitt krav att man förutom att man måste skilja på el och övrig energitillförsel till en fastighet också måste skilja på el och el. Det är faktiskt oerhört mycket större skillnad mellan olika energislag ur primärfaktorsynpunkt än det är mellan övriga energislag och till exempel el från vattenkraft. Skillnaden internt mellan olika primärkällor för elproduktion är mycket större. Kommer det här inte in i diskussionen om el i regeringens arbete kommer förslaget inte att kunna styra mot en klimat och miljöeffektivare energianvändning i bostadssektorn.
Fru talman! Det är andra gången i dag som jag diskuterar kärnkraft med Jan Lindholm. Förra gången gällde det skadeståndsansvar och sådana frågor. Det är tydligt att Jan Lindholm eftersöker en kärnkraftsdebatt även i den här frågan. Jag vet inte om detta är rätt tillfälle att ta den diskussionen. Vi kan diskutera det i många andra sammanhang. När jag talar om primärenergi, tillförd energi, är det utifrån den kritik som har riktats från fjärrvärmeproducenterna som ser en risk att den bioeldade fjärrvärmen kommer att missgynnas av att vi ställer energikrav som endast mäter och värderar den tillförda energin i form av elektricitet. Det vore i så fall en olycklig utveckling. Jag skulle hellre se ett sätt där vi bedömer de U-värden och energiprestanda som faktiskt finns i huset, alldeles oberoende av varifrån energitillförseln kommer. En annan fråga är hur vi ska värdera värmepumpar som är installerade i respektive hus och är eldrivna i förhållande till värmepumpar i gemensamma anläggningar som får sin energi från andra, förnybara energikällor. Det är intressant att lyssna till hur vi diskuterar verkningsgraden av kärnkraften. Jag kan hålla med om att det är en väldigt effektiv vattenkokare som bland annat värmer upp Kattegatt från Ringhalshållet, men det finns också ganska mycket vind som passerar vindkraftens vingar och rätt mycket vatten som passerar förbi turbinanläggningarna också.
Fru talman! Jag eftersöker en diskussion om det som det här EU-direktivet handlar om. I det här direktivet uttalar man sig mycket tydligt om primärenergifaktorer, man uttalar sig mycket tydligt om att den energi som ändå behövs när vi har nått ett nära-nollenergibyggande ska vara förnybar. Det är de sakerna jag diskuterar. Då blir naturligtvis konsekvenserna att vi frågar hur vi hanterar olika energislag. Jag tycker att det är lite märkligt att ni inte törs se att olika primärkällor för el faktiskt bör hanteras olika. I mitt anförande har jag mycket tydligt lyft fram att vi från Miljöpartiets sida naturligtvis ser att det är oerhört väsentligt att vi förändrar regelverket så att vi får regler som syftar till att få bra klimatskal. Det är ju på det sättet som vi kan ha en hyfsat teknikneutral möjlighet för framtida generationer att välja det som för dem är effektivast, enklast och bäst när det gäller att tillföra den energi som eventuellt behövs i framtida hus. Där är vi inte alls oense på något som helst sätt. Vi har precis samma uppfattning om att klimatskalet måste vara normen. Sedan är frågan hur långt man ska gå. Jag har inte sagt att passivhus ska vara norm utan jag har sagt att passivhusliknande teknik skulle kunna ligga till grund för framtida normer. Det finns säkert andra överväganden som kan göra att man vill lägga sig på någon annan nivå. Men det är ju saker som ligger på framtiden. Ni verkar inte i det arbetet vilja ta med och inte våga se att primärkällan till el faktiskt varierar oerhört. Om man, som jag visade i mitt exempel, värmer sitt hus med el från kärnkraft borde man bara få använda 0,5 kilowattimmar per kvadratmeter och år, om det ska vara likställt med andra källor till el för uppvärmning.
Fru talman! Jag har fortfarande svårt att se hur den övergripande energipolitiken, det vill säga hur vi producerar den elenergi som vi i minsta möjliga utsträckning vill tillföra våra hus, är kopplad till hur vi definierar en nära-nollenergibyggnad. När vi talar om en nära-nollenergibyggnad och dess energiprestanda handlar det trots allt i huvudsak om hur klimatskalet ser ut och till någon del också om vilken mängd energi som tillförs, men inte så mycket om på vilket sätt. Jag delar därför inte Jan Lindholms uppfattning att det här tillhör det vi har att diskutera här i dag. När jag ändå har fått möjlighet att avsluta replikskiftet vill jag passa på att säga att det finns många andra faktorer som talar för det här. Vi har den timvisa mätningen till exempel, som gör att du som konsument har mycket större möjlighet att påverka när på dygnet du förbrukar den hushållsel som tillförs. Det kanske inte har så mycket med uppvärmning att göra men med andra faktorer som exempelvis när du tvättar, när du lagar mat och sådana saker. Vi har frågan om nettodebitering. Ett förslag håller på att arbetas fram. Det innebär att du som småskalig energiproducent med din villa kan med hjälp av exempelvis solceller eller på annat sätt räkna av din egen förbrukning mot den el som produceras. Anti Avsan har lagt fram ett antal förslag. Han har talat om bergvärme, solenergi och möjligheterna att utveckla de smarta elnäten så att du kan lagra energi som du producerar i ditt hus i din bil när den står på laddning kopplad till ditt hus. Det finns oerhört mycket som kan utvecklas i framtiden som vi kommer att se bara början av de närmaste tre fyra åren. Som tur är har vi kontrollstationen 2015 när vi förhoppningsvis vet mer om hur de olika sakerna "lirar ihop" innan vi kan komma med klara definitioner av nära-nollenergihus.

Fru talman! Jag börjar med att yrka avslag på samtliga reservationer, speciellt den från SD. Vi har kommit fram till att den inte har så mycket i kammaren att göra. Däremot är det intressant att se att vi har uppnått konsensus, och vi kan glädja oss åt att de idéer som har kommit från oppositionen väl ligger i linje med regeringens ambitioner i skrivelsen. Klimatförändringarna är en av våra största utmaningar, och de är högt prioriterade frågor. För att klara klimatutmaningarna och främja den hållbara utvecklingen krävs en ambitiös och sammanhållen klimat och energipolitik, internationellt, inom Sverige och inom EU. Självklart ska bostads och byggsektorn dra sitt strå till stacken i arbetet för en bättre miljö. Mycket positivt har hänt. Bostäderna står i dag för minst 30 procent av den totala energianvändningen i Sverige men bara 7 procent när det gäller utsläppen av koldioxid, tack vare att vi har gjort en utfasning av mycket av de fossila bränslena och ersatt dem med förnybart redan i dag. Den 1 januari 2012 skärptes Boverkets energikrav till några av de tuffaste i Europa. Det är andra gången de skärps, och de kommer med största sannolikhet att skärpas ytterligare inom ett antal år när de blir kostnadseffektiva. Hela direktivet andas någon form av skärpning. Det finns god teknik, men den ska samlas ihop. Samtidigt föreligger kanske ett missförstånd om Boverkets energikrav. Reglerna utgör en gräns som måste nås, inte en norm som ska eftersträvas. När energikraven följs upp är det fråga om de uppmätta värdena, inte en teoretiskt beräknad siffra. Det är något som förekommer i många av våra grannländer. Alla företag kan således klara målen. Det betyder inte att det är fel på målen. Det är kanske till och med så att de är bättre eftersom det finns en säkerhetsmarginal inbyggda i dem. Förutsättningarna finns i reglerna. Det är inte fel att skärpa kraven ytterligare när de anses få pluseffekter för den sammantagna samhällsekonomin. Det är i dagsläget avsevärt viktigare att skärpa kraven, men att bara sätta upp fingret i luften och känna efter kan bli kostsamt om det inte finns en långsiktig plan. Det är därför viktigt att det finns en kostnadseffektivitet. Det kan i dag vara svårt att säga vad kostnaden blir för de mål som sätts upp för 2020. Att driva utvecklingen i en viss önskvärd riktning med hjälp av samhällsekonomiska styrmedel är att föredra framför rent tekniska regler. Att bara lyssna till branschen kan bli både dyrt och dåligt. Tyvärr finns ett antal exempel på det i byggbranschen, enstegsfasader etcetera. Att satsa på forskning och demonstrationsprojekt, att söka och lära med en ordentlig utvärdering som utgår från klimatmålen, behov av energibesparing, effektivt resursnyttjande och god innemiljö är vägen.